Herr talman! Om någon som inte tillhör riksdagens näringsutskott skulle vilja skaffa sig en bild av svensk energipolitik och därför tog sig före att läsa igenom näringsutskottets betänkande nr 30, skulle personen i fråga kanske bli konfunderad, inte därför att betänkandet på något sätt är dåligt disponerat eller skrivet — nej, tvärtom — men därför att det inte redovisar hur svensk energipolitik i framtiden skall utformas. Det ger däremot en god bild av hur den inte skall utformas, något som förstärks av de 61 reservationer som fogats till betänkandet. Den förlamande hand som folkomröstningsresultatet lade på vår energipolitik har sträckts ut även över angränsande områden. Bl. a. är osäkerheten stor om användningen av alternativa energikällor av olika slag. Skräckpropagandan mot uran — ytterst tolkad i reservation nr 30 från centern och vpk som t.o.m. vill totalförbjuda export av kärnenergianläggningar, med de konsekvenser detta skulle få för svensk industri — har medfört att allt arbete med förslag om undersökningar eller utredningar beträffande användning av svenska uranfyndigheter avstannat. Nedläggningen av det viktiga forskningsoch utvecklingsarbetet i Ranstad måste nog betecknas som en stor olycka. Den svenska alunskiffern innehåller ju trots allt miljarder ton olja, miljoner ton uran samt de flesta av de ädelmetaller som behövs i svensk industri och som nu importeras. I stället satsar regeringen på centerpartiets och vpk:s väldiga torvprogram, trots att det varit känt sedan 1950-talet att urankoncentrationen i svenska torvmossar i många fall är högre än i alunskiffern i Ranstad. Sverige har ca 70 90 av Europas urantillgångar. Den svenska graniten är rik på uran och torium. Torven, som har stor förmåga att anrika uran och andra tungmetaller, är i sig rik på uran därför att grundvattnet är uranhaltigt. Redan 1959 påvisades att torv söder om Vittangi har en uranhalt på 4,7 90 och torvaskan kanske tre gånger så mycket. I fackkretsar började man då diskutera utvinningen av uran ur våra mossar. Erik Svenke, chefen för Svensk Kärnbränsleförsörjning, har aktualiserat planen i samband med att riksdagen accepterade centerns och vpk:s stora torvprogram 1981. I Miljöaktuellt nr 1 i år redovisar SGU sina resultat av torvundersökningarna. Analyserna visar att normal bränntorv ofta har en avsevärd uranhalt. På sina håll innehåller askan efter torvförbränning 0,04 90 uran. Som jämförelse kan nämnas att alunskiffern i Ranstad i genomsnitt innehåller 0,03 96 uran. Väster om Jokkmokk har man funnit mossar som har uppemot 11 96 uran i torvaskan. I Miljöaktuellt sägs bl.a. att ”risken finns att sådan uranrik torv redan idag omedvetet bryts och förbränns någonstans i Sverige. Med starkt uranhaltig aska som följd. Innan tillstånd för brytning ges krävs nämligen idag inga analyser av uranhalten i torven.” Riksdagen beslöt 1982 att 200 milj.kr. skulle utgå som stöd till torveldade anläggningar. Som mål för torvanvändningen 1990 sattes en årlig energiproduktion på 6-11 TWh, dvs. i runda tal 24 miljoner ton torv. Finansieringen sker medelst den årliga avgift på oljeprodukter som vi moderater motsatt oss. Ingenting har emellertid nämnts om uranet i torven. Geologerna räknar med att brytning av 1 miljon ton torv skulle kunna räcka för att producera 100 ton uran per år. Det skulle vara tillräckligt för att driva Barsebäck 1. Om det högsta torvavverkningsmålet nås, räcker uranet i askan till att driva tre fyra kärnkraftverk. I direktiven till minerallagstiftningskommittén sägs att samhällets inflytande över utnyttjandet av torven bör stärkas och att en särskild lagstiftning för prövning av tillstånd för torvutvinning bör införas. Kommittén väntas lägga fram sitt betänkande nu i vår. Jag vet inte vad det kommer att innehålla. Men jag förutsätter att man i det betänkandet tar upp frågan om uranhalten i torv. Det märkvärdiga är att de som ihärdigast har förespråkat torv som förbränningsmaterial och för användning inom den svenska energialstringen inte på något sätt har tagit upp just frågan om uranhalten i torven eller berört de eventuella negativa verkningar som vissa brytningar kan ha. Men verkningarna kan också vara positiva, nämligen i de fall då man sätter sig före att utvinna uran ur torven. Det är väsentligt att frågan om uran i torvaskan inte blir bortglömd. Skulle så ske, sker det säkert inte av misstag, utan därför att uran i svenskt språkbruk är ett mycket fult ord som man helst hoppar över. Det viktiga är emellertid att vi får en analys av vilka energiresurser som ryms i dessa avfallsprodukter och om eller hur de skall utnyttjas. Svensk Kärnbränsleförsörjning är i dag berett att utvinna uranet ur torvaskan på samma sätt som man i andra länder utvinner uran ur kolaska. Det skall som sagt bli intressant att se hur den här frågan kommer att följas upp och om Lennart Pettersson kan säga om frågan över huvud taget varit uppe i näringsutskottet i samband med utarbetandet av det betänkande som vi nu behandlar. Regeringen vill kanske inte i något avseende diskutera möjligheten att under de minst 25 år som kärnkraftverken i vårt land kommer att fungera åstadkomma en svensk försörjning med uran, även om en sådan lätt kan utvinnas. Detta tycks vara en sekundäreffekt av folkomröstningsresultatet. Jag har i forskningspropositionen inte kunnat finna ordet ”uran” nämnt, trots att 55 sidor handlar om energiforskning, där givetvis en viss del av denna forskning kommer att syssla med strålande material, såsom uran. En annan sekundäreffekt av folkomröstningen och riksdagens beslut med anledning av denna är regeringens inställning till värmereaktorer. Den debatten har Nic Grönvall fört här i dag, och jag skall inte ta upp den igen. Men eftersom utskottet har sagt att det inte behövs något uttalande om Secureeller bridreaktorer, vill jag säga något om bridreaktorerna. Där kan man konstatera att regeringen i forskningspropositionen fortfarande har uppfattningen att vi bör ha en begränsad inhemsk kompetens som möjliggör en effektiv bevakning av det internationella utvecklingsläget och att forskningsområdet Ny kärnteknik föreslås överfört som ett delprogram till programmet Övrig långsiktig forskning och grundforskning på energiområdet. Bakgrunden kan vara att även ”kärnteknik” är ett fult ord, men jag tycker det är glädjande att denna kompetens i fortsättningen kommer att upprätthållas, även om det inte stämmer helt överens med den något mer negativa inställning som Birgitta Dahl tidigare har visat. Birgitta Dahl har också sagt att någon Securereaktor inte någon gång i framtiden kan förekomma. Ett sådant tal tycker jag är modigt, om inte övermaga. Till sist, herr talman: Vi måste ge den fria marknaden större spelrum på energifältet. Det finns ett viktigt samband mellan framväxten av det svenska välståndet och tillgången sedan årtionden på inhemsk, internationellt sett billig energi. Den har gett svensk industri en konkurrensfördel gentemot industrin i flertalet andra länder, och det är naturligtvis viktigt att en sådan fördel kan bevaras så långt som möjligt. Energiskatterna har stor betydelse för statens intäkter, men jag vill gärna påpeka att det utomlands är vanligt att energibeskattningen ligger inom mervärdeskattesystemet, vilket gör att den kan ”lyftas av” vid export. Om energibeskattningen i vårt land fördes över till momssystemet skulle svensk industri förbättra sin konkurrenskraft på den internationella marknaden. Över huvud taget bör vi eftersträva en fri prisbildning inom energiområdet — bara då kan vi få en långsiktigt riktig satsning, där givetvis miljöaspekterna måste vägas in. Herr talman! Jag började mitt anförande med att säga att betänkandet inte ger en bild av Sveriges långsiktiga energipolitik. Kärnkraften skall avvecklas, vattenkraftsutbyggnaden begränsas och värmeoch bridreaktorer förbjudas, vindkraftverken är för dyra, kolets totala verkningar är ännu i stort sett okända, torvmossar och skiffer kan ge oss uran, vilket är tabu, hur naturgasanvändningen skall dimensioneras vet vi ännu inte, och energistödsystemet verkar vara litet av ett lappverk. Hur skall vi egentligen ha det? Det kommer framtiden med all sannolikhet att visa. Tre saker, alla positiva, vet vi dock: oljeanvändningen minskar, kärnkraftverken fungerar, och energifrågorna återkommer i riksdagen. Herr talman! Jag instämmer till fullo i yrkandena i de moderata reservationerna.

Herr talman! Ingrid Sundberg riktar egentligen en ganska allvarlig kritik mot moderaterna. Hon hävdar att det saknas riktlinjer för den framtida energipolitiken i näringsutskottets betänkande. De inledande reservationerna handlar om detta, som självklart också finns i betänkandet. Dessutom har vi 1981 års energibeslut, vilket också är en god grund att bygga vidare på. Folkomröstningen har nu blivit förlamande mot att — om vi går ett par tre år tillbaka i tiden — ha varit förlösande, den som tog udden ur debatten och gjorde att kärnkraftverken gick så bra, trots att det var då de verkliga problemen kom. Men skräckpropaganda mot uran är något mycket förskräckligt som inte borde få förekomma. Jag vill säga två saker. Var hämtar Ingrid Sundberg formuleringen centerns och vpk:s torvprogram? Det är inte vi som har presterat något speciellt torvprogram. Det är snarare så att regeringen hade betydligt högre ambitioner än vi och gav ett speciellt 25-procentigt statsbidrag till eldningsanläggningar för torv. Vi har hela tiden haft prioriteringen först skogsbränsle sedan torv. Den prioriteringen har på sistone blivit märkbar även inom regeringspartiet, men hos oss har den gällt hela tiden. Uran är ingen eftersträvansvärd biprodukt. Det finns goda möjligheter att undvika de uranrikaste torvfyndigheterna. Från centern har vi gång efter annan pekat på att vi borde tillämpa metoden med vyrmetan. Då plockar vi energin ur mossen utan att behöva gräva upp den, utan att över huvud taget få några avfallsproblem. Det blir en ren och fin gasproduktion som kan få stor betydelse för framtiden. De fria marknadskrafterna måste husera bättre, säger moderaterna. Ett är dock säkert, det finns ingenting som kraftbolagen fruktar mer än absolut fri konkurrens. De har länge haft en monopolistisk ställning och kommer att lägga ner mycken möda på att få behålla den. Om moderaterna tror att de pratar i kraftbolagens intresse då de talar om fri konkurrens gör de ett mycket stort misstag. Här finns möjligheter att ta till vara vissa torvresurser, och det tycker jag att vi skall göra. Vi skall göra det på ett sådant sätt att vi undviker uranproblemet. Gång efter annan har problemen med att lägga in energiskatterna i momssystemet påvisats. Jag tror inte att vi i dag har tid att utreda det närmare.

Herr talman! Låt mig börja med det sista först och säga att vi inte skall diskutera energibeskattningen eftersom den inte hör hemma här, men jag vill ändå säga några ord i frågan. Det är självklart att det finns mycket att göra på det området, och det har också moderaterna visat i sina reservationer, både här och i skatteutskottet. Det var intressant att höra Ivar Franzéns synpunkter på torven. Vi som följde med i energidebatten under 1970-talet och tidigare hörde hela tiden från centerpartiet och vpk att det var torven som var det allena saliggörande tillsammans med biomassa. Nu verkar det som om Ivar Franzén tar avstånd från de motioner om torv och torvanvändning som centerpartiet har lagt fram vid tidigare riksdagar genom att försöka förringa värdet av densamma. Riksdagen har nu antagit detta program, och då kommer Ivar Franzén med en intressant sak — vi skall tydligen huvudsakligast bryta icke uranhaltiga mossar. Det fordrar en mycket noggrann undersökning av alla landets torvmossar. I viss mån har vi en aning om var uranfyndigheterna finns när det gäller urberget, och det är klart att grundvattnet och torvmossarna i närheten av dessa fyndigheter är mer uranhaltiga än andra.

Tar Ivar Franzén därmed också totalt avstånd från möjligheterna till det motsatta förfarandet, nämligen att skaffa vårt land en egen försörjning när det gäller uran och att eventuellt kunna utvinna uranet från torvaskan?

Herr talman! Jag vet inte hur många gånger jag behöver poängtera i dagens debatt att centerpolitiken ligger mycket nära verkligheten och att vi verkligen vill utnyttja framtidens positiva möjligheter. Det innebär att vi ser möjligheterna och vill utnyttja dem när det gäller en energianvändning på sikt av i storleksordningen ca 300 TWh. Det ger oss självfallet möjlighet att begränsa uttaget av torv. Vad jag sade tidigare var att vi kan undvika att bryta torvfyndigheter med höga uranhalter. Däremot vill jag upprepa det jag tidigare sade om vyrmetanmetoden — som innebär att vi tar miljarder bakterier till hjälp och låter dem frigöra energin i mossen. Vi kan sedan sortera dem i brunnarna och få ut metangas. Där har vi en ren och fin energikälla. : Det finns alltså goda möjligheter — det hävdar jag med bestämdhet — att utnyttja den del av våra torvfyndigheter som fordras för att vi skall kunna fylla den energipåse som vi med en effektiv energianvändning behöver. Centern har sagt mycket klart nej till svensk uranbrytning, så den frågan var ganska onödig. Vi har sagt nej därför att i varje fall traditionell uranbrytning är förknippad med enormt stora hälsooch miljöproblem. Det beskrivs kanske bäst av att det finns ett antal stater i USA och någon i Canada som har stiftat särskild lag med förbud mot uranbrytning — beroende på att man inte kan klara denna brytning på acceptabla villkor. Dessa stater har upplevt skräckpropagandan när det gäller uran som något mycket verkligt — och man har varit beredd att ta konsekvenserna av det och i lag förbjuda brytning. Jag tror att det är litet farligt att, som Ingrid Sundberg gör, försöka nonchalera dessa från mänsklig synpunkt viktiga och svåra problem. Vi har all anledning att nyttja våra inhemska tillgångar av energi. Vi har klart prioriterat — jag säger det återigen — skog och annan typ av biomassa före torv. Vi är nu liksom förut beredda att fylla på med den kvantitet torv vi behöver och göra det på miljövänligaste möjliga sätt.
Herr talman! Jag vill bara kommentera herr Franzéns beskyllning att jag skulle nonchalera problemet. Jag vill hänvisa till det arbete som har utförts under många år såväl i Ranstad som i Studsvik.

Herr talman! I en motion, nr 861, har vpk tagit upp statens vattenfallsverks organisation och roll i energipolitiken mot bakgrund av dess nya organisation. Vi ifrågasätter den utökade energipolitiska roll som Vattenfall nu får genom omorganisationen. Vi har tidigare framfört kritik mot Vattenfalls roll i energipolitiken. Den har varit alltför stor, och Vattenfall har enligt vår mening agerat alltför självsvåldigt i energipolitiken. Det är knappast någon överdrift att påstå att Vattenfall i stor utsträckning har fått bestämma huvudinriktningen för Sveriges elpolitik under de senaste 50 åren. Vattenfalls position som landets ledande producent och distributör av elenergi styr naturligtvis verkets agerande i energipolitiken. Vattenfall tjänar på att det slösas med elkraft och verkar därför för att elförbrukningen på olika sätt skall öka. Genom Vattenfalls stora inflytande över elpolitiken har satsningar på hushållning med elenergi och på effektivare elanvändning försummats och försvårats. Det ökade ansvar för hela energipolitiken som Vattenfall fått genom omorganisationen medför att Sverige riskerar att bygga fast sig i ett sårbart och dyrbart elberoende samtidigt som energihushållningen kan komma att bromsas. En sådan utveckling av energipolitiken kan vi inte stillatigande acceptera. Vpk har tillsammans med centern följt upp dessa frågor i reservationerna 4 och 5 till det betänkande vi nu behandlar. Vi har där tagit upp att det är angeläget att Vattenfall inte får medverka till att öka elberoendet och försvåra kärnkraftsavvecklingen. Vi har vidare understrukit nödvändigheten av att snarast möjligt återgå till ett elförsörjningssystem som har vattenkraften som baskraft. Vid körning som baskraft kan man uppnå en jämn och hög verkningsgrad i vattenkraftverken. Mycket talar för att huvuddelen av elvärmen kan avvecklas samtidigt med kärnkraften. Därigenom kan vattenkraften åter bli baskraft i det svenska elkraftssystemet och verkningsgraden i kraftverken öka betydligt. Herr talman! Exempel på Vattenfalls negativa påverkan på landets energihushållning har vi anfört i tidigare debatter. Jag skall nu bara erinra om några. Vattenfall har med sin elpolitik förhindrat tillkomsten av kommunala kraftvärmeverk. Vattenfall har ställt personal till förfogande för att ingå i sekretariaten i statliga energiutredningar, t.ex. konsekvensutredningen, elanvändningskommittén och vattenkraftberedningen. Därigenom har man kunnat påverka dessa utredningar. Resultatet har bl.a. varit överdrivna elprognoser och underskattade kostnader för elproduktion jämfört med kostnaderna för effektivare elanvändning. Detta har i sin tur lett till rådande elöverskott, som medfört att kärnkraften nedreglerats och vatten spillts förbi befintliga vattenkraftverk på grund av svårigheter att finna någon som helst avsättning för elöverskottet.

Vpk anser att det finns starka skäl för att ompröva Vattenfalls nyligen utvidgade roll i den svenska energipolitiken. Vi vill ifrågasätta Vattenfalls ökade satsningar på strategisk planering, opinionsbildande informationsverksamhet och utvecklingsverksamhet samt det ökade engagemanget i den kommunala energiplaneringen. Vi anser att Vattenfall i stället skall koncentrera verksamheten till drift och förvaltning av sina kraftverk samt till eldistribution. Inte minst händelserna för några månader sedan med flera betydande elavbrott visar att Vattenfall kan ha svårt att klara av sin huvuduppgift, nämligen att garantera en fungerande eldistribution. Eftersom det på grund av det ökade elberoendet är av största vikt att eldistributionen fungerar, är det mycket angeläget att Vattenfall får möjlighet att koncentrera sig mer på denna viktiga uppgift i stället för att som nu splittra upp sin verksamhet på snart sagt alla områden inom energipolitiken. Vattenfalls engagemang i den kommunala energiplaneringen är egendomlig och synes syfta till att öka landets elberoende. Även i det fallet torde exempelvis, som vi har anfört och utvecklat i vår motion, Studsvik Energiteknik AB vara en lämpligare huvudman för detta slag av verksamhet än Vattenfall. Herr talman! Vi har i vpk-motion 861 bl.a. angett några konsekvenser av vårt synsätt, som jag här mycket sammanpressat har försökt redovisa.

Vpk har i sin motion och i reservation 15 föreslagit ökade satsningar för vattenfallsverket med tyngdpunkten lagd på drift och förvaltning av Vattenfalls kraftverk och på eldistribution. Man skall inte som nu splittra sin verksamhet på i stort sett alla områden inom energipolitiken. Vi vill därför att regeringen snarast skall utarbeta förslag till sådana förändringar som jag här har nämnt. Till sist några kommentarer till vpk-förslagen och reservation 60 angående vindkraften och ett statligt vindkraftsprogram. Vindkraftsutbyggnaden har som bekant stoppats, och tidigare tillgängliga resurser för en fortsatt utbyggnad finns i stort sett inte längre kvar. Erfarenheterna av vindkraften i Näsudden och Maglarp samt i andra länder är i många fall så positiva att något tvivel inte längre borde råda om att en ordentlig satsning på vindkraften skulle vara ett betydelsefullt bidrag i vår framtida energiförsörjning. Den effektoch regleringsreserv som vattenkraften mer och mer fått överta rollen av är inte bra. Den betyder ofta ett irrationellt och olönsamt sätt att klara problemen vad gäller vår elförsörjning. Inte minst i det samman Nr 144 hanget har vindkraften liksom produktionen i mottrycksverk stor betydelse. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 4, 5, 15 och 60.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 30 behandlas också motion nr 1027 om ett vågenergiprojekt på Gotland, vilken har undertecknats av Per-Axel Nilsson, Barbro Nilsson i Visby och mig. Vi har påtalat att länsstyrelsen i Gotlands län och Gotlands kommun i två omgångar gemensamt har lämnat ekonomiska bidrag till ett forskningsprojekt vid institutionen för skeppshydromekanik vid Chalmers tekniska högskola. Även Vattenfall har ekonomiskt medverkat vid förstudier av detta projekt. Projektet har syftat till att klarlägga förutsättningarna för att genomföra vågenergiförsök vid Gotlandskusten, och man har nu konstaterat att Gotlands ostkust skulle efter svenska förhållanden vara väl lämpad för ett fullskaleprojekt. Jag vill gärna inledningsvis klargöra att det gäller här i första hand att ta till vara de framtida exportvärden som kommer att ligga i den industripolitiska satsning som ett förverkligande av projektet skulle innebära. Under utredningsarbetets gång har kontakter knutits med Svenska Varv AB, som har utvecklat en prototyp vilken man nu är beredd att bygga och i ordets verkliga mening sätta i sjön i full skala. För att detta skall kunna förverkligas krävs emellertid pengar. Vi kan konstatera att det egentligen är unikt att kommun och länsstyrelse går in med pengar på det sätt man gjort här när hela utvecklingsprocessen skett i | Göteborg. Detta bör enligt min mening tillmätas ett visst värde och visar på ett klart intresse från gotlänningarnas sida att medverka till att detta försök blir verklighet. Vi menar att vissa förutsättningar redan finns på Gotland när det gäller alternativa energikällor. Vi har de båda vindkraftverken på Näsudden, och Vattenfall har en uppbyggd organisation för att ta hand om även denna anläggning. Hittills har också forskningspengar funnits att tillgå. Men för att gå vidare just nu finns inga självklara finansieringsvägar. När nu industriministern i propositionen om svensk havsresursverksamhet klart uttalar att finansiellt stöd skall kunna lämnas till myndigheter för utveckling av referensanläggningar, har vi i motionen föreslagit att Svenska Varv AB borde komma i åtnjutande av sådant stöd för att kunna realisera vågenergiprojektet. Även om den alternativa energikälla som vågkraften utgör har begränsad betydelse för den svenska energiförsörjningen, kan det för Gotlands del med vårt avskilda läge ha betydelse med ett energitillskott på 1-2 MW. I ett internationellt sammanhang kan dock vågkraften i vissa fall komma att visa sig vara konkurrenskraftig. Vi vet att andra länder med öar, som ligger så till att överföring av elström 56 via kabel exempelvis är en omöjlighet, också arbetar med försök med olika vågenergiprojekt. Men inget av dessa försök har hittills kommit i närheten av det kilowattpris som den svenska prototypen kunnat prestera. Den har dessutom visat sig fungera väl vid alla förekommande väderlekstyper, vilket tyder på stor driftsäkerhet. Därför är det viktigt att vi kommer i gång med denna referensanläggnng, så att inte andra länder kommer före. Utskottet säger sig också vara medvetet om betydelsen av en inhemsk referensanläggning vid internationell marknadsföring. Vi menar att detta projekt skall ses i första hand som en industripoiitisk satsning, och av den anledningen kunde man kanske väntat sig att utskottet klarare uttalat sig för ett förverkligande. Utskottet har tagit reda på att energiforskningsnämnden kommer att påbörja en teknisk utvärdering av Svenska Varv AB:s vågenergiprojekt. Låt mig då upplysa om att denna studie allaredan är i gång och att den sker i samarbete med Vattenfall. Utskottet pekar också på ett antal tänkbara industriella intressenter och också möjligheter till finansiell medverkan. Mot bakgrund av den positiva inställning som ändå kommer till uttryck i utskottsbetänkandet hade det varit värdefullt om riksdagen i dag hade gjort ett uttalande i samma riktning. Det finns anledning för regeringen att seriöst och positivt pröva kommande anslagsframställningar på detta speciella område, och då hade det varit en styrka med ett sådant riksdagsuttalande. Herr talman! Nu får vi alltså nöja oss t. v. med utskottets skrivning. Jag noterar att centerns ledamöter har avgivit ett särskilt yttrande till förmån för de i motionen framförda synpunkterna. Jag skall avstå från att yrka bifall till vår motion men har ändå på detta sätt velat poängtera hur viktig vi anser att denna fråga är.

Herr talman! Jag skall uppehålla mig vid två områden i det här betänkandet: först frågan om statens elektriska inspektion och sedan frågan om elskatten. Frågan om anslag till statens elektriska inspektion har kommit att bli något av en följetong i riksdagsdebatten under senare år. Orsakerna härtill är att de olika regeringarna inte ansett att inspektionen bör ha ett så tilltaget anslag att den effektivt kan utföra de uppgifter som åligger den. Vid några tillfällen har riksdagen ökat anslagsramarna för elinspektionen i förhållande till regeringens förslag. Så är det också i år. Det kan finnas anledning att ytterligare, utöver utskottets betänkande, ge några synpunkter och fakta om elinspektionens uppgifter och verksamhet. Statens elektriska inspektion har till uppgift att utöva kontroll och tillsyn över alla i landet förekommande starkströmsanläggningar, alltså sådana anläggningar som kan vara farliga för person eller egendom. Inspektionen är uppdelad på fem distrikt med f.n. en personalstyrka om totalt 35 personer. 20 av dessa är handläggare, dvs. inspektörer. Det är alltså 20 personer som har sådana kunskaper och erfarenheter att de kan inspektera våra anläggningar. Låt mig här ge några siffror som vägledning när det gäller vilken omfattning dessa anläggningar har. Elförbrukningen för innevarande år beräknas uppgå till 112 TWh, dvs. 112 miljarder kWh. Av detta är ungefär hälften att hänföra till industrin. Det är alltså en mycket omfattande elförbrukning vi har i detta land, en förbrukning som inte i sig enbart är av godo. El för uppvärmning är exempelvis inget effektivt utnyttjande av energi. —- Industrier som är högspänningsabonnenter uppgår till i runda tal 3 000. — Vi har ca 150 000 lantbruk. —- Vi har ungefär 21 000 gas-, värme-, vattenoch avloppsverk. I detta inräknar man också kärnoch kolkraftverk. Till detta bör läggas ungefär 3,3 miljoner bostadshus och 400 000 övriga abonnenter. Distributionen är uppdelad på närmare 2 000 mottagningsoch fördelningsstationer och liknande. Ungefär 120 000 nätstationer ingår i nätet. Ledningsnätet som inspektionen har att utöva tillsyn på uppgår till ca 24 000 km direktjordad ledning mellan 400 och 130 kilovolt, 75 000 km högspänningsledning mellan 20 och 3 kilovolt och ca 100 000 km lågspänningsledning. Herr talman! Jag har velat ge dessa siffror för att understryka vikten av en väl utvecklad tillsyn och kontroll av våra elanläggningar. Som var och en borde förstå innebär 20 inspektörer en alldeles för liten potential för att inspektionen skall kunna fullgöra sina förpliktelser. Inte ens 25 inspektörer, vilket vi föreslagit i motioner, är tillräckligt för att hålla den erforderliga tillsynen. Men vi har ansett att det i nuläget är viktigast att inspektionen ges de resurser som den kan använda och som den enligt tidigare beslut skall ha i vad avser inspektörer. För att göra en jämförelse med ett av våra grannländer, Norge, kan jag nämna att man där enligt uppgift har ca 400 inspektörer till sitt förfogande. Det är en påtaglig skillnad. Jag menar dock inte att ambitionen skall vara att vi skall ha 400 inspektörer eller fler i Sverige, men jag tror att det är viktigt att framtidens elsäkerhet ses över på ett sätt som innebär att vi ökar — och inte sänker — vår elsäkerhet. Och detta bör ske inom ramen för nuvarande system med en fristående elektrisk inspektion. Jag vill understryka vad utskottet skriver i betänkandet om att ”det är väsentligt att den verksamhet som statens elektriska inspektion bedriver för att främja säkerheten i samband med framställning, överföring och användning av elektrisk ström kan utföras på ett effektivt sätt.

Vad som däremot gör mig något konfunderad är vad som sägs litet längre fram i betänkandet — visserligen endast i förbigående, men jag vill ändå kommentera det något. Det jag avser är att utskottet räknar med möjligheterna till en avgiftsfinansiering av delar av verksamheten. Jag tror att det är en farlig väg. Den leder lätt till att elsäkerheten kommer i kläm, för om någon skall betala för en inspektion, finns det stora risker för att inspektionen inte kommer till stånd. Förbrukaren drar sig i varje fall för att en inspektion av en sliten anläggning kommer till stånd och undviker att begära en sådan. Det finns de som brukar likna elinspektionens verksamhet vid trafikpolisens. Inspektionen tillämpar vid sina besök på anläggningar stickprovsmetoden, ofta utan att ha en anmälan eller liknande om en anläggnings kondition. Skulle man avgiftsfinansiera detta, innebär det att inspektionen först skulle besöka den ansvarige för anläggningen och tala om att nu skall vi inspektera er anläggning, och detta kommer vi att ta si och så mycket betalt för. Det är här liknelsen med trafikpolisen kommer in. När en bilist blir stoppad exempelvis i en trafikkontroll och avkrävs en alkotest, skulle polisen samtidigt presentera en räkning för vad denna test kostar. Det är en något orimlig tanke som omsatt till elinspektionen skulle få samma ohållbara konsekvenser. Jag antar att den utredning som pågår kommer att visa att det inte går att avgiftsfinansiera säkerheten. Det gensvar som vår motion erhållit såväl från sådana tunga instanser som Elverksföreningen, Svenska elektriska kommissionen, Elektrikerförbundet och Elektriska arbetsgivareföreningen m.fl. som från utskottet visar klart att det är nödvändigt med bedömningar som grundar sig på kunskaper och erfarenhet och inte på ett tyckande när det gäller denna typ av frågor. Utskottet föreslår enhälligt att motionen helt bifalls, varför jag självfallet inte har något ytterligare yrkande i denna fråga. Herr talman! Jag skall nu övergå till att beröra frågan om skatt på viss elkraft. Det är utan tvekan så att stora vinster görs i de äldre vattenkraftverken i dag. Produktionskostnaderna är ofta så låga som 1 öre per kilowattimme, medan försäljningspriset ligger på 15 öre eller mer. Riksdagen beslutade för ett par år sedan om en skatt på 2 öre per producerad kilowattimme på äldre vattenkraftverk. I kärnkraftsomröstningsdebatten var de flesta ense om att övervinsterna i vattenkraftsproduktionen borde dras in till samhället. 2 öre motsvarar dock dåligt indragningen av dessa ”övervinster”. Vpk föreslår därför en produktionsavgift om 6 öre per kilowattimme på de vattenkraftverk som är äldre än tio år och som har en installerad effekt över 1,5 MW. Vi menar att 4 av dessa 6 öre bör gå tillbaka till de regioner där de berörda vattenkraftverken ligger. På så vis skulle vissa regionala initiativ kunna förverkligas för att möta bl.a. de stora problem för basnäringarna som där finns. Dessa skulle tjäna bl.a. sysselsättningen i de regioner som nu inte har någon reveny av all elproduktion som distribueras söderut. På samma sätt menar vpk att en importavgift måste införas för att stoppa missbruket att låta vatten flyta genom de svenska vattenkraftverken utan att ta till vara detsamma och i stället importera elkraft från exempelvis Norge. Detta ägde som bekant rum i vintras, och motivet var enbart företagsekonomiskt. I stället för att betala 2 öre i skatt per producerad kWh importerade man elenergi skattefritt från Norge. Detta är en samhällsekonomisk förlust som måste stävjas. Det bästa sättet att göra detta på är självfallet att införa en importavgift av samma storlek som skatten eller produktionsavgiften för den inhemska produktionen. Det avtal som utskottet hänvisar till inger enligt vårt förmenande inget förtroende, då det bl.a. var ett företag i denna grupp — dessutom samhällsägt — som gjorde dessa överföringar. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 16 och 18.

Herr talman! Jag vill tacka näringsutskottet för visat intresse för min motion 1983/84:2573. Utskottet har dock helt ägnat sig åt att penetrera kärnvärmereaktorns betydelse och funktion — något som jag endast nämnt i min första att-sats. Betänkande 1983/84:30 om energipolitik borde enligt min mening uppta till behandling nu använda energikällor, och då anser jag det oförståeligt att utskottet helt förbigått torvens betydelse både i ekonomiskt avseende och i miljöavseende.

Myrarna tjänstgör som ett filter för vårt grundvatten, som rinner vidare i diken, bäckar, åar och älvar. Torvmossarnas roll i det ekologiska systemet är inte utredd. Vi vet att myrar och andra våtmarker har en speciell flora och fauna. I vår flora är 12 20 av kärlväxterna mer eller mindre starkt bundna till myrar. En stor del av vår fågel-, insektsoch groddjursfauna är beroende av myrarna. Internationellt sett är våtmarkernas växter och djur hotade. Europarådet försökte väcka världsopinionen genom att utlysa en våtmarkskampanj och genom att proklamera år 1976 som ett internationellt våtmarksår. Myrar är högproduktiva ekosystem och har därför stor betydelse även för djurarter som inte är speciellt knutna till våtmarker. Hare och klövvilt är t.ex. i hög grad beroende av myrar som betesmark. Skogsfågelhönorna är beroende av betet på myrarna för sin äggproduktion tidigt på vårarna, och deras kycklingar har stor nytta av myrarnas produktion av insekter. I jaktoch viltvårdsberedningens betänkande konstateras: ”Utdikning av våra våtmarker påverkar i hög grad viltets livsbetingelser.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

Herr talman! Jag skulle avslutningsvis vilja göra ett par kommentarer till den debatt som förts i dag, samtidigt som jag svarar på några frågor som ställts. Då vill jag gärna börja med att med stor glädje konstatera att det som jag underströk inledningsvis har visat sig hålla även i denna debatt, nämligen att det på de flesta väsentliga punkter nu råder stor enighet om energipolitiken. Vi har möjlighet att diskutera sakfrågorna och de konkreta problemen i en mycket konstruktiv anda. En och annan har sagt att det här skulle bero på att hans eller hennes parti har fått fullt genomslag för sina idéer. Jag skulle för min del föredra att vi uttrycker oss så, att vi alla har kunnat konstatera att många av våra idéer nu fått genomslag. Vad som hänt när stridens hetta lagt sig är att vi fått möjlighet att konstatera att vi på många punkter faktiskt har gemensamma uppfattningar. Det har vi nog haft tidigare också, men det har inte varit möjligt att i stridens hetta redovisa detta. Kanske har vi inte heller lyssnat tillräckligt på varandra. En sak är i alla fall klar, och det är att det har sin betydelse att vi har en regering som är överens om tagen och som kan söka bred förankring i riksdagen. En viktig faktor som bidrar till att det är så här är också att vi försöker ge klara och långsiktiga besked om de spelregler som skall gälla på detta område. Mycket av vårt arbete under de senaste 18 månaderna har ägnats åt det, både principiellt och i praktisk handling. Då är det viktigt att vi håller fast vid just den överenskommelse som slöts i samband med folkomröstningsbeslutet. Det är bl.a. i detta perspektiv som den här, som jag tycker, vid det här laget litet egendomliga diskussionen om Secure måste ses. Vi måste konstatera att det här har getts klara och raka besked både före och efter folkomröstningen. Det finns fyra partier som har en alldeles klar uppfattning i denna fråga. Det har deklarerats i riksdagen, det har deklarerats av regeringen, och jag har gjort det själv vid många tillfällen på regeringens vägnar. Jag betraktar det mot den bakgrunden, dvs. att det finns fyra partier som har en klar uppfattning i frågan, 'som uteslutet att någon kommun skulle komma på idén att införa Secure i sitt system. Jag vill för min del bestämt hävda att det är viktigt att vi nu håller fast vid folkomröstningsresultatet och arbetar vidare för att utveckla ny teknik som på ett bra sätt kan klara våra energibehov i framtiden. Jag vill understryka det som alla här har varit eniga om, även om man ibland dragit skilda slutsatser, nämligen att energipolitiken är förenad med miljökraven. En av de viktigaste möjligheterna vi har att förbättra miljön är att bedriva en bra energipolitik, där den teknik vi väljer är så miljövänlig som möjligt. Det är skälet till att vi från vår sida har arbetat så intensivt för att minimera kolanvändningen och främja alternativen till kol samtidigt som vi skärper miljökraven på kol och styr kolanvändningen. Här har vi nått mycket betydelsefulla resultat. Jag måste påminna om att skälet till att socialdemokratin under den förra regeringsperioden gick emot förslagen när det gällde utsläppsreglerna för kol var att vi betraktade de regler som föreslogs som för lindriga. Vi ville ha strängare miljökrav, och sådana krav har vi nu lagt fram förslag om. I den proposition som behandlar kolfrågorna gör vi också ett principiellt uttalande när det gäller andra bränslen, nämligen att i princip samma stränga krav skall gälla för dem. F.n. gäller de strängaste kraven för kolet. Detta uttalar vi bl.a. när det gäller torven, som har diskuterats av flera talare här i dag. När det gäller miljökraven för torv vill jag redovisa för det första att länsstyrelserna ju redan inom ramen för den fysiska riksplaneringen nu har i uppdrag att göra inventeringar av torvoch våtmarker och hur de resurserna bäst skall utnyttjas. För det andra gäller den torvsatsning som är aktuell en mycket liten del av våra samlade torvresurser — det är någon procent som skall tas i anspråk. Det är ett självklart krav att den användningen skall utformas så, att man åstadkommer minsta möjliga skador på och konflikter i miljön. Regeringen har vidare för en vecka sedan gett i uppdrag åt energiverket att i nära samarbete med naturvårdsverket gå igenom miljöfrågorna beträffande torven och komma med förslag till hur de skall tacklas. Vår avsikt är att i den proposition som skall föreläggas riksdagen nästa vår ta upp dessa frågor. De särskilda frågor som gäller uran och torv är föremål för fortlöpande granskning av en gemensam arbetsgrupp för naturvårdsverket, energiverket, strålskyddsinstitutet och kärnkraftinspektionen. Dessa frågor är alltså under uppsikt, så på detta område har de initiativ tagits som behöver tas för att utvecklingen skall hållas under kontroll. Jag vill också understryka att vad som nu dominerar arbetet är utveckling av ny teknik som kan bli av stor nytta för miljön i Sverige och för vårt internationella miljösamarbete. Vi kan i dag tack vare våra egna ansträngningar redovisa teknik som visar att det när det gäller kolet går att lösa inte minst miljöproblemen på ekonomiskt rimliga villkor, under förutsättning att samhället ställer de rätta kraven och att svensk industri har teknik som kan användas. Det är av stor betydelse i det internationella miljöarbetet, det är av stor betydelse när det gäller att ställa teknik till andra länders förfogande, och det är också av stor betydelse för exporten. Ett resultat av de senaste 18 månadernas mycket målmedvetna arbete på detta område är att svensk industri har och håller på att få ett mycket stort antal referensanläggningar som demonstrerar ny teknik, och det är av stor betydelse för deras exportansträngningar. Vi samarbetar i detta exportfrämjande arbete. Energitekniken får också en allt större betydelse i biståndssamarbetet. Vi för nu med land efter land diskussioner om vilken teknik som Sverige kan ställa till förfogande för lösande av u-ländernas försörjningspro blem. I det sammanhanget spelar bl.a. produktion av vindkraft, inte minst småskalig sådan, och av vattenkraft, från såväl storsom småskaliga anläggningar, en mycket stor roll. Det är naturligtvis viktigt att man också i u-ländernas energiförsörjningssystem introducerar miljövänlig teknik, bl.a. för förbränning, så att man där inte i onödan skall dra på sig de miljöproblem som vi har.

Vår bestämda uppfattning är att de här arbetsuppgifterna är led i uppnåendet av det långsiktiga målet att oljan och kärnkraften skall ersättas och att ett nytt energisystem skall utvecklas. Det är med målmedvetna insatser praktiskt fullt genomförbart.
Herr talman! Jag vill gärna stryka under energiministerns påpekande att det på väsentliga punkter finns en enighet. Visst förekommer det ett konstruktivt samarbete, som vi från centerns sida sätter stort värde på. Energiministern kreerade också målsättningen att det skall finnas enkla, klara och långsiktiga spelregler. Det är en bra målsättning, och kanske kommer den också att gälla framöver. Jag kan ändå inte underlåta att påminna om — även om jag tror på en ärlig vilja från regeringens sida i dag att minimera kolanvändningen — att den hittillsvarande kolanvändningen i hög grad varit beroende av mycket växlande förutsättningar för kolintroduktionen. Hösten 1982 angav regeringen 20 eller 25 stora koleldade anläggningar som en målsättning. Samtidigt införde man särskilda premier för torvanvändning och skärpte tillståndsprövningen för skogsbränsle. Signalerna var mycket klara. Ingen kommun kunde ta miste på att det var kol regeringen ville prioritera i de stora systemen. Man handlade också därefter. Så småningom skedde en omvändning genom att man införde en kolskatt och genom att skogsbränsle började behandlas på samma sätt som torv. Över huvud taget började signaler om att man skulle gå fram försiktigt när det gäller kol komma. Man började mot bakgrund av energibalanssiffran i 1981 års energibeslut helt riktigt se på kol som något som man fyller på med, om detta är nödvändigt. Jag har tidigare i dag sagt att jag hoppas att 3-4 miljoner ton kol verkligen skall betraktas som ett högstvärde och att alla krafter skall verka för att kolanvändningen blir mycket lägre. Energiministern hävdar att det var därför att socialdemokraterna ville ha strängare krav vid koleldning som man sade nej till våra förslag. Jag tror att det är en korrekt beskrivning när det gäller trepartiregeringens förslag. Men såvitt jag förstår kan man inte göra samma bedömning när det gäller det sista förslaget, som lades fram av mittenregeringen. Socialdemokraterna talade mycket diffust om tillämpning av praxis osv., men fällde tillsammans med moderaterna ett förslag som innebar en skärpning av det som tidigare gällde. Det förslag som föreligger i dag anser vi från centerns sida inte vara till fyllest. Vi menar att den särbehandling av små och stora anläggningar som föreslås inte är motiverad. 0,05 g svavel/megajoule är det riktvärde vi bör tillämpa, med vissa övergående dispensmöjligheter. Till sist vill jag bara åter konstatera att elanvändningspolitiken är mycket viktig. Medvetet eller omedvetet håller vi på att bygga fast oss i ett elberoende. Det är bra sagt av energiministern — och jag hoppas att det går i uppfyllelse — att vi skall se till att den el som används till elvärme icke behöver ersättas av ny eli samband med kärnkraftsavvecklingen. Det är ett högt ställt mål, och jag tycker att det är angeläget. Jag vill gärna önska regeringen lycka till när det gäller den målsättningen. Detta är, som jag ser det, ett område där vi kan få ett konstruktivt samarbete. Men det kräver framför allt att vi tillsammans väljer den riktiga vägen mot en effektivare energianvändning. Jag tror att en grundläggande förutsättning är att vi kan nå användningstal på ca 300 TWh. Det är i och för sig ingen omöjlig målsättning. Det ärt.o.m. en ganska enkel målsättning om vi redan i dag har en majoritet i riksdagen — och jag tolkar energiministerns uttalande så att vi borde ha det. Då kan vi på ett ekonomiskt vettigt och fördelaktigt sätt nå detta mål kanske redan inom en femeller tioårsperiod. Och då har vi verkligen lagt en mycket god grund för att kunna avveckla kärnkraften utan att satsa på ytterligare kol — och det tror jag är en av de mest angelägna uppgifterna i dagens energipolitik.

Herr talman! Det låter mycket bra när energiministern talar om att fasta spelregler har skapats. Men om man tänker efter litet — vad är det egentligen för fasta spelregler vi har? Gång efter annan ändrar vi och höjer energiskatterna och även avgifterna. Vi vet ännu inte hur avvecklingen i princip skall gå till. EK 81 kommer tydligen — det framgår om man läser pressen — inte att kunna ange några som helst regler eller förslag som innebär någon klar lösning för den svenska energipolitiska framtiden. Jag förstår inte varför energiministern så benhårt håller fast vid att kärnkraften skall vara avvecklad år 2010. Om kärnkraften är farlig och olämplig, borde man ju avveckla den mycket tidigare. Men regeringen och statsmakterna i övrigt medverkar ju till att bedriva studier som skall belägga om kärnkraftverken har större livslängd än de 25 år som vi arbetar med. Är energiministern beredd att genomdriva kärnkraftsavvecklingen även om de studierna visar att livslängden är större, med bibehållande av de höga säkerhetskrav vi har? Det tycker jag är ett ekonomiskt slöseri — och därvid tar jag hänsyn även till de fördelar som Secure dock innebär. Jag vet att Birgitta Dahl under tidigare år varmt har talat för insatser för u-länderna. Om det är någonting som de verkligen behöver, så är det lösningar när det gäller deras energibehov. Skulle det inte kunna vara en god insats av svensk industri, med den forskning och den teknik man förfogar över, att medverka till att utveckla utrustningar på det energipolitiska området som hjälper u-länderna med de bekymmer de har?

Herr talman! Först något om kolet. Till Ivar Franzén vill jag säga att vi faktiskt även när det gäller det förslag som mittenregeringen lade fram inte var nöjda med utsläppsreglerna. Skälet var att man skulle ha medgivit större utsläpp än generellt, än vad koncessionsnämnden för miljöskydd brukade medge, med tillämpande av de regler som naturvårdsverket ställt upp. Vad vi då uttalade, och det blev riksdagens beslut, var att vi till dess att vi kunde fastställa de skärpta normer som vi ville ha på grundval av pågående undersökningar skulle tillämpa den praxis som naturvårdsverket krävde och som var strängare än de förslag som den dåvarande regeringen lagt fram. Med det förslag som nu ligger på riksdagens bord har vi gått ett steg längre. Dessutom fullföljer vi det när det gäller andra bränslen än kol genom fortsatt arbete. Det pågår också ett arbete i regeringens aktionsgrupp mot försurning för att få en sammanhängande katalog över de åtgärder som nu krävs. När det sedan gäller satsningarna efter regeringsskiftet så var det på det sättet att vi i investeringsprogrammet omedelbart efter regeringsskiftet talade om att en viss del av de investeringarna skulle komma att gälla koleldade anläggningar, men under den mycket bestämda förutsättningen att de styrdes till anläggningar som kunde förses med avancerad teknik som klarade stränga miljökrav. Det var anledningen till att vi talade om styrning till stora anläggningar, Ivar Franzén. Samtidigt satsade vi på torven. Vidare satsade vi på att lösa en rad praktiska problem när det gällde skogsbränslena. De problemen behövde lösas för att vi skulle få fart på investeringarna på det området. Vi var tvungna att bearbeta de praktiska problemen. Det hade inte hjälpt att bara ösa på med pengar. Vi satsade också på värmepumpar och annan ny teknik. Som ett resultat av detta praktiska arbete har den planerade kolanvändningen nu minst halverats. De sammanställningar av kommunernas planer som gjordes för ett par år sedan gäller inte längre. De koleldade anläggningar som kommunerna hade planer på har nämligen i väldigt många fall ersatts med värmepumpar, med anläggningar för inhemska bränslen, med avkopplingsbara elpannor och med en strängare hushållning. Vad vi här kan redovisa är resultatet av regeringens praktiska arbete. Vidare framhåller jag att jag fäster alldeles särskild vikt vid att vi håller fast vid de överenskommelser som vi slutit. En erfarenhet som vi har i det svenska samhället — det är en mycket viktig faktor när det gäller den svenska modellen — är att gör man upp i en svår konflikt, där motsättningarna har varit stora, måste alla kunna lita på att man håller fast vid den uppgörelse som träffats. En uppgift för dagens generation är just att fullfölja fattade beslut och att hålla fast vid en träffad uppgörelse. Det är den enda förutsättningen för att vi skall få till stånd ett arbete som är inriktat på utveckling. Svensk industri, svenska löntagare och det svenska samhället har förlorat miljarder på grälet i energifrågorna och skulle förlora miljarder på nya gräl. Men tusentals arbetstillfällen har vunnits, och industrin har fått nya beställningar värda många miljarder, därför att vi nu har konstruktivt arbete och fasta spelregler. Det har icke inträffat någonting som föranleder oss att ändra besluten på den här punkten. Tvärtom visar all erfarenhet att vi har allt att vinna på att hålla fast vid det som vi kommit överens om. På den grunden kan vi bedriva ett mycket avancerat utvecklingsarbete.
Herr talman! Mycket kort: Jag tror att energiministern litet grand hänger sig åt önsketänkande när det gäller miljökraven. Av riksdagens beslut blev det i praktiken så att det som gällde var dessa 16 ton. Någon direkt anknytning till naturvårdsverkets rekommendationer fanns inte i riksdagens beslut — man talade om tillämpad praxis, och det gällde de tidigare beslut som fattats. I varje fall i ett par koncessionsärenden som kommit efter detta har koncessionsnämnden hävdat att det som gäller bara är lagen, det som är direkt, konkret beslutat — det andra är en tillämpning som i och för sig kunde vara aktuell oavsett riksdagens beslut. Att socialdemokraterna och moderaterna motarbetade eller förhindrade beslutet beträffande mittenregeringens förslag vill jag hävda innebar att man gick långsammare fram när det gällde kolmiljökraven. I dag ligger förslaget något högre — jag erkänner det. Tekniken har utvecklats. Jag har tidigare poängterat att det i dag inte finns någon anledning att göra avsteg från värdet 0,05 g/MJ. Det var praktiska problem som gjorde att vi inte kunde komma snabbare fram beträffande skogsbränslen, säger energiministern. Jag tror att även det är ett konstruerat uttalande — möjligheterna fanns. Men jag vill inte förlänga debatten mer på den punkten, utan jag konstaterar bara — och det är ett positivt konstaterande — att vi i dag ändå tycks vara överens om att våra skogsbränslen måste prioriteras.
Herr talman! Jag vill i anslutning till energiministerns senaste inlägg bara notera att det är viktigare för regeringen och energiministern att fullfölja folkomröstningsbeslutet — även om utvecklingen framöver kommer att visa att det beslutet kanske vore värt att ändra på. Energiministern underströk hur viktigt och väsentligt det var att stå fast vid givna besked. Låt oss då erinra oss en överenskommelse på skattesidan för bara några år sedan som socialdemokraterna, centern och folkpartiet ingick. Hur hårt stod socialdemokratin fast vid den överenskommelsen?

Herr talman! I näringsutskottets betänkande 36 behandlas dels en proposition om ändring i lagen om utländska förvärv av svenska företag, dels en motion om lagstiftning mot multinationella företag. I propositionen föreslås en lagändring som går ut på att utländskt bolags förvärv av aktier i svenskt bolag inom samma koncern blir tillståndspliktigt. Ändringen syftar till att försvåra att lagen kringgås och motverka att förvärvskontrollen urholkas. Ett enhälligt utskott godtar detta förslag. I den kommunistiska partimotionen hemställer vpk att riksdagen hos regeringen skall begära förslag till skärpt lagstiftning mot transnationella företag och utländsk företagsetablering i Sverige. Enligt vpk-motionen skall lagstiftningen skärpas betydligt och kompletteras med en långtgående verksamhetskontroll. Vidare skall lokala fackliga organisationer ha vetorätt vid nyetableringar. Övriga partier är överens om att vpk-motionen skall avslås av riksdagen. Däremot föreligger det betydande åsiktsskillnader i fråga om motiveringen för utskottets avslagsyrkande. Socialdemokraterna, som anser det nödvändigt att staten har möjlighet till insyn och kontroll när utländska bolag vill förvärva svenska företag, hänvisar till att en arbetsgrupp nyligen har tillsatts inom industridepartementet. Enligt direktiven skall nämnda arbetsgrupp överväga om justeringar i företagsförvärvslagen bör genomföras. Gruppen skall bl.a. pröva frågan om det är behövligt, med hänsyn till statens intressen, att möjligheterna för utländska intressen att skaffa sig inflytande i svenska företag ytterligare begränsas. Om gruppen finner detta nödvändigt skall olika alternativa åtgärder i detta syfte redovisas. Slutligen hänvisar socialdemokraterna till den kommande regeringsberedningen av direktinvesteringskommitténs förslag, där remissbehandlingen nyligen har avslutats. Herr talman! Utskottets borgerliga ledamöter kan, som framgår av reservation nr 1, icke godta denna uppläggning. Vi avvisar en skärpt lagstiftning i enlighet med vpk-förslaget. Att slå vakt om fri handel, fri etablering över gränserna och friare regler för kapitalrörelserna är en viktig princip för Sveriges internationella handlande på det ekonomiska området, framhåller vi i den gemensamma reservationen. Internationaliseringen av företagen har varit en icke oväsentligt bidragande orsak till den internationella välståndsökningen. Det skulle vara till stor skada för Sverige, menar vi, om vårt land genom en ytterst restriktiv politik av ifrågavarande slag ställer sig utanför den internationalisering som flertalet länder i världen är och vill vara delaktiga i. De utländska direktinvesteringarna och de internationella företagens verksamhet i vårt land har utan tvivel en rad positiva effekter. Det svenska näringslivets försörjning med riskvilligt kapital kan ökas, tillgången till avancerad teknik underlättas och investeringsklimatet förbättras. De risker och speciella problem som ett utländskt förvärv av ett svenskt företag eventuellt kan innebära måste, som vi reservanter understryker, samhället självfallet kunna skydda sig emot. I detta avseende ger emellertid företagsförvärvslagen i sin nuvarande utformning tillfredsställande möjligheter till kontroll, anför vi i vår reservation. För att något mer belysa vår principiella inställning i dessa frågor skall jag ta ett näraliggande exempel. Vi har i annat sammanhang framhållit att ett införande av en friare nordisk aktiemarknad skulle möjliggöra en internationalisering och integration av den industriella verksamheten inom våra nordiska länder. Det bör enligt vår uppfattning vara möjligt att inom den nordiska gemenskapens ram utveckla regler som skulle möjliggöra en klar liberalisering av gällande praxis för registrering av aktiebolag och aktieköp i samtliga nordiska länder. Detta bör vara en logisk konsekvens av att Norden redan utgör en gemensam arbetsmarknad. Problemen i västvärldens ekonomier och likaså här i Norden är i stor utsträckning orsakade av att marknadsekonomins funktionssätt har försvagats genom en rad politiska ingrepp. Vi vill alltså gå den motsatta vägen, i förhållande till socialdemokrater och kommunister. En mer liberal och öppen ekonomi i varje enskilt land, där den fria konkurrensen befrämjas, liksom ett fritt konsumtionsval och fri etableringsrätt, kommer enligt vår mening att verka som en viktig stimulans för ytterligare etableringar över landsgränserna.

En friare nordisk aktieoch kapitalmarknad som värdefullt komplement till den gemensamma arbetsmarknaden är ett centralt mål för det nordiska samarbetet. Sådana ansträngningar innebär i sin tur viktiga steg mot en mer utbredd och allmän liberalisering inom hela OECD-området. Vi menar att sådana ansträngningar ligger i linje med Sveriges åtaganden i olika internationella organisationer, såsom OECD och EFTA. Det finns risk för att skärpningar i lagstiftningen i den riktning som vpk begär kommer att stå i klar strid med dessa förpliktelser. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservation 1.

Herr talman! Bakom det här betänkandet om utländska förvärv av svenska företag döljer sig viktiga principiella ställningstaganden. Folkpartiets syn på den här och på näraliggande frågor är väl känd. Vi har haft anledning att redovisa den vid åtskilliga tillfällen, bl.a. här i kammaren. För oss är det självklart att Sverige skall ha en öppen ekonomi. Vi är övertygade om att det är en viktig förutsättning för det svenska välståndet. Och i en sådan öppen ekonomi utgör fri etablering över gränserna och friare regler för kapitalrörelserna en viktig del. Tyvärr kan vi konstatera hur den ekonomiska krisen runt om i världen har gett protektionismen nytt liv. Alltför många länder försöker med olika metoder stänga ute det man anser vara en hotande omvärld. Som liberaler har vi alltid reagerat när det här synsättet har fått fotfäste i vårt eget land. Det går inte att i längden skapa förtroende för en politik som innebär att man i allmänna ordalag betygar sin tro på en utvecklad världshandel och internationellt samarbete, om man samtidigt på hemmaplan för en politik som direkt motverkar denna strävan. Jag tror inte att det råder några delade meningar — vänsterpartiet kommunisterna undantaget — om att en öppen ekonomi innebär avgörande fördelar för Sverige. Också från socialdemokratiskt håll redovisar man oro för den tilltagande protektionismen. Man gör det t.ex. i det aktuella regeringsförslaget om industriell tillväxt och förnyelse. När det gäller praktisk handling kan man dess värre fortfarande hitta exempel på motsatsen. Ett sådant exempel är tekoimporten, där regeringen med mer eller mindre konstlade argument och ofta med hjälp av s.k. tekniska handelshinder inför begränsningar. Herr talman! Fri etablering över gränserna — en fråga som vi i dag behandlar — är alltså en del av en sådan öppen ekonomi. Själva förslaget i propositionen innebär en utvidgning av förvärvskontrollen av huvudsakligen teknisk natur. Den har inte föranlett några delade meningar. Men med anledning av en vpk-motion vidgas resonemanget till att gälla ytterligare skärpt lagstiftning mot multinationella företag. En sådan skärpning tar vi bestämt avstånd från. Enligt folkpartiets uppfattning har de utländska direktinvesteringarna och de multinationella företagens verksamhet här i landet en rad positiva effekter. De ger arbetstillfällen, och vi får också andra viktiga bidrag till vår välståndsutveckling i form av bl.a. kapital, teknik och marknadsföring. Naturligtvis är de utländska investeringarna av särskild betydelse nu, när investeringarna totalt sett är alltför låga. Vi får inte heller glömma bort att en förutsättning för att svenska företag skall få göra önskvärda och nödvändiga investeringar utomlands är att vi är öppna för utländsk etablering i Sverige. Jag menar inte att man helt bör bortse från att ett stort utländskt inflytande kan ge vissa problem. Det kan t.ex. gälla förvärv av företag som tillverkar varor av stor betydelse för vår beredskapsförsörjning. Men vi anser att det där finns tillräckliga möjligheter att ingripa redan i dag. Vi har slutligen också i vår reservation erinrat om Sveriges åtaganden i olika internationella organisationer, t.ex. OECD och EFTA. Med en ytterligare skärpning av lagstiftningen riskerar vi utan tvekan att bryta mot bestämmelserna. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Vad är transnationalisering? Det är den frågan som debatten i grunden rör sig om. Och på den frågan kan det lämnas grundliga svar. Transnationalisering är ett fenomen som varar länge i världen, och dess verkningar är också väl kända och studerade. Transnationalisering är en process som leder till bestämda ekonomiska och politiska beroendeförhållanden och strukturer. Den tidiga formen för transnationalisering var de framväxande västliga industriländernas med våld upprättade herravälde över tredje världens ekonomier och folkhushåll. Denna transnationalisering förhindrade en självständig ekonomis utveckling i Asien, Afrika och Latinamerika. Den höll tillbaka deras industrialisering. Den förde varje år stora värden ut ur dessa länder. Och den byggde genom denna utplundring upp mycket av den tillväxt och de industriella försteg, som i dag gjort västländerna till ekonomiska och politiska maktcentra i världen. Uttorkningen av jordar och uthuggningen av de stora regnskogarna är resultat och speglingar av denna transnationalisering, som förhindrat en balanserad industrialisering och en sund livsmedelsförsörjning i större delen av världen. Transnationaliseringens grundläggande natur är den enes beroende och den andres herravälde. Transnationalisering av kapitalet är uttrycksformen för ekonomisk och politisk kolonialism. Transnationalisering förutsätter nämligen att det finns en härskande metropol, eller några få härskande metropoler — och att det finns ett system av ekonomiska satelliter, som behärskas av metropolerna. Samhällsforskaren André Gunde Frank, internationell specialist på dessa förhållanden, har studerat dessa ting. Ingen har hittills vederlagt honom. Kan då ett sådant förhållande mellan metropol och satelliter, en sådan osund och odemokratisk maktstruktur, även växa fram mellan länder inom den högt industrialiserade världen? Kan Sverige, som självt är ett avancerat industriland, bli satellit åt någon internationell metropol? Bland människor som har ögonen öppna borde man inte behöva ställa en så självklar fråga. Det räcker ju med att betrakta de multinationella datajättarnas makt över mikroelektronikens form och utveckling. Det räcker med att hänvisa till att ett stort svenskt företag — som självt nära nog tillhör den multinationella klassen — blir trakasserat av världsekonomins främsta stormakt, därför att denna stormakt vill bestämma med vad och med vem detta företag skall handla. Det ger oss en liten glimt av vad transnationalisering handlar om. När stora multinationella koncerner köper in sig i svenskt näringsliv är detta en del i transnationaliseringens process. Socialdemokraterna är medvetna om transnationaliseringens problem. Men de är bundna av sin roll som förvaltare av kapitalismen och har svårigheter att utforma någon egentlig långsiktig strategi för att möta problemets olika aspekter, även om exempel på sådana mötande åtgärder inte saknas. De borgerliga å sin sida tycker helt enkelt och simpelt att transnationalisering är bra. De är transnationaliseringens öppna förespråkare, och det är intressant ur flera synvinklar. Särskilt intressant är att alla tre borgerliga partierna i dag i den här frågan hamnat på den linjen. Jag återkommer till förbannelse är inte det faktum, att kapital rör sig över nationens gränser, 16 maj 1984 över hela världen. Under andra omständigheter, under andra maktstruktufer; skalle FANA Töres och TOrSkjulningar kunna vara något som kunde ha Utländska förvärv blivit till viktiga bidrag för att lösa försörjningsoch utvecklingsproblem av 2 av svenska företag stor betydelse. SE Vad som avgör transnationaliseringens verkan och innehåll konkret är att den är en produkt av kapitalkoncentrationen. Koncentration av kapital är en automatisk process, framdriven av att de behövliga basinvesteringarna i varje ny verksamhet tenderar att bli allt större och alltmer kvalificerade till sitt innehåll. Koncentrationen av kapital på allt färre händer drivs också framåt av behovet av att skära ned kostnader i ett läge där världsekonomins expansion på sikt har blivit allt långsammare. Att då lägga under sig andra människor och företag, att erövra andras marknader, om så behövs med hjälp av vapenmakt, att kontrollera konkurrens och att hindra hotande överproduktion — där är några av de behov som styr koncentrationen och uppbyggnaden av stora ekonomiska imperier i världen. Nu har denna koncentrationsprocess också gripit in i förhållandet mellan industrinationerna. De stora ekonomiska imperierna skaffar sig hållpunkter i många länder. De vill ha kontroll och inflytande på olika nationella marknader samtidigt. Vad får detta för verkningar när denna process blir allmänt förekommande? Till att börja med innebär transnationaliseringen en långsam men obönhörlig rasering av nationalstatens ställning. Vi vet att Brasiliens och Honduras regeringar inte alls regerar några nationalstater. De är lakejregeringar, som verkställer en kontrolluppgift till förmån för den maktpolitiska metropolen — det multinationella finansetablissemanget. Det är därför begripligt att den politiska högern i Sverige gärna ser att den svenska nationalstatens karaktär undergrävs. I ett tidigare skede av Sveriges historia var det gamla högerpartiet ett statsbejakande parti. Det berodde på att kapitalägarintressena i Sverige på den tiden behövde denna stat som en ordningskapande faktor, som en garant för den sociala ordning de stod för. Därur kom den nationella och fosterländskt betonade typen av konservatism, den gamla konservatismen. I dag är läget ett helt annat. Kapitalet internationaliseras. Kapitalet är ointresserat av sådana ting som nationell självständighet. Det ser i arbetarrörelsen i Sverige en faktor vars inflytande man på allt sätt vill begränsa. Att då rasera förutsättningarna för en självständig, nationell ekonomisk politik blir naturligtvis ett mål. Därför flyttas de borgerliga partiernas lojalitet ut från Sverige och fäster sig i stället vid de ekonomiska metropoler som driver fram transnationaliseringen. Transnationaliseringen får bestämda verkningar på den svenska industrialiseringsprocessen. En balanserad och harmonisk industrialisering präglas som bekant av täta samband mellan ekonomins och teknologins olika sektorer i ett land. Den transnationaliserade ekonomin däremot, som styrs gal utifrån, bryter sönder sådana samband. Den framkallar det som man skulle kunna kalla för ”bananrepublikens” syndrom. Det är en ekonomi vars struktur bestäms av transnationella koncerner, en ekonomi bestående av enklaver sinsemellan isolerade från varandra. Transnationaliseringen innebär också ett bestämt system av överoch underordning. En internationell ekonomi, som vore präglad av verklig utjämning, skulle betyda ett utbyte av varor och produktionsresurser under någorlunda lika förutsättningar mellan folk, nationer och världsregioner. I sin nuvarande form är emellertid transnationaliseringen till hela sin karaktär ett system som förstärker överoch underordningen i världsekonomin, som också i längden kommer att göra Sverige till en satellit under de internationella metropolerna. Och dessa metropoler känner ingen lojalitet mot någon nation eller någon nationalstat. De är själva ofta mäktigare än några stater. De är okontrollerbara, och de står inte under några författningars maktpolitiska begränsningar. Därför finns en skarp motsättning mellan en industrialisering utifrån nationella intressen och en industrialisering styrd av transnationella imperier. Mot den sistnämnda måste nationalstaterna och de självständiga länderna gardera sig, om de inte vill bli satelliter. Det intressanta är att transnationaliseringen är ett hot också mot det som liberala talesmän ofta framhåller som en förtjänst hos den liberala kapitalismen, nämligen konkurrensen och den fria prisbildningen. De transnationella intressegrupperna vill inte ha någon fri prisbildning. De söker tvärtom kontrollera prisbildningen. De använder prissystemen för att flytta resurser mellan olika länder och delar av sin verksamhet. Redan i dag är 30 20 av den svenska utrikeshandeln i verkligheten en handel mellan olika delar av multinationella koncerner, baserade i olika länder, dvs. en intern handel, en inre handel. Transnationella imperier styr också produktionsnivåer och kapacitet på olika sätt — de hindrar konkurrerande företag, de försvarar vunna positioner mot hoten från ny produktion. På det sistnämnda är dataföretagens försvar av redan föråldrade teknikformer ett bra exempel. Transnationaliseringen undergräver alltså också flexibiliteten, anpassningsbarheten, hos sitt eget ekonomiska system och ersätter denna med monopolism, stelhet och protektionism. Det är ingen tillfällighet att protektionismen ökar samtidigt med att också transnationaliseringen ökar. Det är ju helt logiskt att de båda högerpartierna i svensk politik stöder transnationaliseringen. Mer märkligt är, att centern har råkat halka med i sammanhanget. Det skulle vara roligt att få veta, om centern tycker att British Petroleum skall ges frihet att exploatera uranfyndigheter i Sverige. Det skulle vara intressant att veta, om centern tycker att ASEA i frihandelns namn skall hindras att handla med DDR eller Sovjetunionen. Och det skulle vara mycket upplysande att få veta, vad centern politiskt vill uttrycka med denna inställning. Var står centern i fråga om nationell självständighet, i fråga om multinationella koncerners makt, i fråga om koncentration och centralism? Ert ställningstagande i denna fråga i dag placerar er tillsammans med de stora ekonomiska imperiernas företrädare och centralismens, monopolismens och metropolernas anhängare. För den som har sitt hjärta i arbetarrörelsen och som vill ha ett materiellt underlag för en nationell, självständig och neutral politik blir ställningstagandet klart. Transnationaliseringen är i det långa loppet ett hot mot självständigheten, ett hot mot en balanserad industrialisering, ett hot mot fackföreningsrörelsen och löntagarna. Därför måste den föras under konstitutionell och legal kontroll. Sverige skall inte bli något Honduras. Sverige skall inte bli en satellit mer än vad det redan tvingats bli. Jag yrkar bifall till reservation 2.
Herr talman! I Jörn Svenssons kritik av de tre borgerliga partierna kommer det fram att vad han ytterst syftar till är att avveckla det nuvarande ekonomiska systemet, marknadsekonomin. Det mönstret går igen i alla andra sammanhang. Men Jörn Svensson undviker sorgfälligt att tala om vad det är för system han vill sätta i stället för marknadsekonomin och vilka ekonomiska lagar som i det längre perspektivet skall gälla över hela linjen i vårt land. Jag förstår honom att han tvekar, för i de länder där kommunisterna har mera att säga till om än de dess bättre har i Sverige ser vi hur det systemet fungerar. Jag såg det framför mig när Jörn Svensson talade om hur han upplevde transnationalisering och gav en innebörd åt detta begrepp. Han talade om ett system som går ut på att den ene är beroende av den andre men att den ene har makten över båda. Han talade om en metropol som styr ett antal satelliter. Det är inte så svårt att se det systemet i hela Östeuropa. Där finns det verkligen metropoler, men det finns också många satelliter, och man kan se hur beroendeförhållandet har utvecklats. Över de gränserna och kanske även över andra gränser till det här området sker rörelser av olika slag. Det är inte bara kapital det handlar om, utan över gränser vandrar också andra materiella resurser, t.ex. när det gäller krigsrustningar. Allt det här visar att detta är ett system som vi inte vill ha, och efter dessa förklaringar blir man än mer övertygad om hur viktigt det är att ta avstånd från de här idéerna, såsom vi har gjort i vår reservation, och göra det ännu mera eftertryckligt, då vi eljest kan få ett sådant system, såsom det fungerar i Östeuropa, som ersättning för det nuvarande västerländska. Det är detta vi vill bygga vidare på och se till att det fungerar ännu bättre än vad det gör i dag.

Herr talman! En första kommentar till Jörn Svensson måste vara att Sverige aldrig skulle ha varit ett så framgångsrikt industriland som han talar om att det är, om vi inte hade accepterat den öppna ekonomi vi har. T.o.m. när vi diskuterar viktiga hörnstenar i liberalismen, som nu frihandelsaspekten — om jag inte minns fel hände detsamma när vi för en tid sedan diskuterade näringsfrihet — försöker Jörn Svensson få det till att folkpartiet på något sätt har lånat sina ståndpunkter någon annanstans ifrån. Det måste vara ett hårt jobb även för en skicklig debattör som Jörn Svensson att skapa trovärdighet för sådana påståenden. Vi har uppenbarligen helt olika syn på betydelsen av en öppen ekonomi. Man måste blunda hårt med bägge ögonen, om man inte skall inse att liberaliseringen av världshandeln har varit förutsättningen för den snabba ekonomiska utvecklingen efter andra världskriget. Hur skulle situationen ha sett ut i Sverige med vår lilla hemmamarknad, om vpk:s snäva, nationella synsätt skulle ha fått råda? Inte hade det gynnat sysselsättningen och inte hade det gynnat konsumenten, och vi hade över huvud taget inte varit i närheten av det välstånd som vi i dag har i vårt land.

Herr talman! Det här var ju en mager samling av påståenden utan bevisning. Låt mig först säga, så att vi kan avfärda diskussionen om det östeuropeiska systemet, att det också utanför kapitalismen finns exempel på satellitoch metropolsystem. De är lika förkastliga där. Men vad vi nu diskuterar är det förkastliga satellitoch metropolsystem som finns i den del av världen i vilken den svenska ekonomin i huvudsak är inordnad. Då skulle jag vilja fråga er: Vilken frihet har denna transnationalisering lett till i Honduras, i Guatemala, i Costa Rica, i El Salvador, i Brasilien, i Angola, där man försöker föra krig mot en regim som strävar efter att lösgöra sig från de multinationella koncernernas makt? Vad är det för frihet denna transnationalisering och dessa finansiella imperier står för i de 17 länder i vilka den ekonomiska stormakten i världen, Förenta staterna, direkt eller genom ombud i form av satellitregimer för krig mot folkliga och demokratiska intressen? Massmorden på de fattiga, fattiga nationers beroende av nådevedermälen från de rika, nödvändigheten av att underkasta sig deras makt och se sina resurser exploateras för att deras levnadsstandard skall höjas, medan större delen av världen sjunker allt djupare i fattigdom — det är er frihet, det är transnationaliseringens frihet. Det problemet vill ni inte tala om i era idylliska Sörgårdsmålningar när det gäller den s.k. frihandelns välsignelsebringande verkningar i världen. Det ironiska i denna debatt tycker jag är att det inte är jag som angriper frihandeln, inte jag som angriper marknadsekonomin. Vad jag tvärtom angriper hos de transnationella imperierna är att de ingriper i marknadens liberala funktioner och försöker påtrycka den sina reglerade prissystem, sin monopolism och sin maktpolitik. I stället för en fri marknad som verkar mellan något så när likaberättigade parter vill de ha diktatmarknader. Detta försvarar ni. Det förvånar mig att ni som liberaler gör det. Allra sist till Christer Eirefelt: Nog lånar folkpartiet sitt sken från den moderata solen. Jag minns mycket väl när Gustaf Kollberg, folkpartistisk riksdagsman från Stockholm, försvarade införandet av textiltullar och förordade sådana här. I dag framträder Christer Eirefelt som talesman för den motsatta åsikten. Vem ligger bakom den svängningen?

Herr talman! Näringsutskottet har enhälligt ställt sig bakom ett förslag från regeringen om att täppa till en lucka i lagen när det gäller utländska förvärv av svenska företag. Detta handlar betänkandets ena del om. Det gäller möjligheterna att sälja ut svenska företag utan att samhället kan påverka beslutet. Detta sker genom att äganderätten förs över till ett dotterbolag i utlandet. Därefter kan aktierna säljas vidare till utländska intressen, eftersom svensk lag inte gäller utanför Sveriges gränser. Denna lucka i lagen vill regeringen nu täppa till, och det ställer sig näringsutskottet enhälligt bakom. Den andra hälften av betänkandet tar upp de internationella ekonomiska frågorna i ett litet bredare perspektiv mot bakgrund av en vpk-motion om de multinationella företagen. Vpk har reserverat sig för ett bifall till motionen. De borgerliga partirepresentanterna i utskottet har också fogat en reservation till betänkandet. De har reserverat sig för en annan motivering för avslaget på vpk-motionen än utskottets socialdemokrater har gjort. Vår utgångspunkt är att detta är frågor och problem som är väl värda att diskutera för ett land som Sverige med en omfattande utrikeshandel och på senare tid också med betydande uppköp av svenska aktier utifrån. Vi anser att samhället måste ha kontroll över den här utvecklingen, eftersom nationalstatens möjligheter att bestämma, att vara herre i sitt eget hus, i allt högre grad snävas in i den ekonomiska internationaliseringsprocessen. Vi har haft mycket betydande ekonomiska fördelar av frihandeln, och den vill vi inte mista. Men samtidigt innebär frihandeln restriktioner för våra möjligheter att ingripa när den internationella handeln slår negativt mot delar i vårt land. De här nackdelarna är vi även fortsättningsvis beredda att ta, och vi är också beredda att medverka till en utvidgning av frihandeln på ytterligare områden. Vi har diskuterat utvidgningar när det gäller jordbrukssektorn, servicesektorn och mycket annat. Vi har diskuterat klarare regler när det gäller regeringarnas möjligheter att skydda den egna industrin genom olika subventioner och statsbidrag. När det gäller regler för offentlig upphandling och liknande kan vi gå en bit till, och vi tror att vi kommer att ha fördelar av det, därför att vi kan få motsvarande fördelar utomlands. Jag vill säga både till Sten Svensson och till Christer Eirefelt att vi icke är beredda att medverka till, vilket de borgerhga partierna vill, att det på något sätt skulle bli en oåterkallelig internationell rätt för utländska intressen att köpa svenska företag — där drar vi socialdemokrater gränsen. Vi är också oroade över ett ökande uppköp av svenska aktier i de svenska börsföretagen. Steg för steg ökar de utländska intressena sitt inflytande, och en dag kommer vi i det längre perspektivet att finna att centrala funktioner i de svenska storföretagen har flyttat ut som ett resultat av detta — företagsledningsfunktionen, forskningsoch utvecklingsfunktionen, centrala säljfunktionen och mycket annat. Helt plötsligt är det företag som vi tidigare betraktat som svenskt icke ett svenskt företag i egentlig bemärkelse. Det som här är förvånande är att centern — dels i reservationen, dels i kammaren i dag — har förenat sig med de två övriga borgerliga partierna i en plädering för fria kapitalrörelser internationellt sett. Nu har visserligen centerpartiet inte anmält sig till denna debatt, men jag tolkar det så, att de åsikter som moderaterna och folkpartiet här för fram återspeglar också centerns uppfattning. Vi skulle tycka att det var mycket beklagligt om det samarbete och den samsyn som socialdemokraterna och centern tidigare haft när det gäller denna typ av internationella ekonomiska frågor nu skulle brytas. Vi hoppas att det är ett tillfälligt snedsteg från centerns sida och Önskar centern och dess företrädare i näringsutskottet välkomna tillbaka till den samsyn som vi tidigare hade på detta område. Sten Svensson tog upp några frågor i anslutning till det ärende som vi nu behandlar. Han sade: Det är bra med fria kapitalrörelser, och ett tecken på det är de fördelar som man kan vinna med en nordisk gemensam aktieoch kapitalmarknad. Det ligger mycket i det, Sten Svensson, men en sådan gemensam marknad har inget med fria kapitalrörelser att göra. Här skulle man skapa en avgränsad ekonomisk union. Också vi önskar att det, i en värld av stormakter, gick att åstadkomma denna gemensamma nordiska union. Tyvärr är det uppenbarligen inte möjligt i dagens läge, men vi kommer att kämpa vidare på denna punkt. Det är inte bara socialdemokraterna i näringsutskottet som har uppfattningen att det utländska inflytandet över svensk industri måste kontrolleras. Regeringen har tillsatt en arbetsgrupp för att se över förvärvslagstiftningen när det gäller köp utifrån av svenska börsaktier. Vår förhoppning är att denna arbetsgrupp, som har tillsatts av industriministern, så snart som möjligt skall komma fram till ett resultat som innebär att vi kan få en bättre kontroll över de utländska uppköpen av svenska exportföretags aktier. Jag skall, herr talman, icke förlänga debatten mer, utan ber att få yrka bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande 36 och avslag på reservationerna.
Herr talman! Jag vill bara understryka för Lennart Pettersson att jag nämnde den nordiska utvecklingen som ett exempel på vårt synsätt, för att ge en bild av vilka åtgärder som vi vill vidta för att nå de målsättningar som vi strävar till. Vi har i vår reservation påpekat att regeringen i andra sammanhang har uttryckt en positiv inställning till utländska nyetableringar i landet. Jag tänker närmast på ett pressuttalande från industriministern för en tid sedan. I majoritetens skrivning i betänkandet, på s. 6, talas det också om att regeringen förbereder en informationsbroschyr som är avsedd för potentiella utländska investerare i vårt land. Enligt utskottet skall det i broschyren redovisas de förutsättningar som Sverige kan erbjuda utländska företag som vill nyinvestera i landet. Jag vill mot denna bakgrund fråga Lennart Pettersson vad budskapet konkret kommer att bli. Som jag angav i mitt anförande är det i något förtäckta ordalag som socialdemokraterna framför sitt budskap. Hur långt vill socialdemokraterna gå i den riktning som kommunisterna förordar? Vad blir det för besked som utländska intressenter kommer att ges i den broschyr som regeringen uppenbarligen är i fäård med att producera? Det kan vara av intresse för kammaren att ta del av det.
Herr talman! Budskapet från socialdemokratins sida är helt klart. Vi menar att det måste vara ett svenskt samhällsintresse att kunna kontrollera utländska uppköp av svenska företag och omfattande uppköp utifrån av svenska aktier. Vi ställer aldrig upp på moderaternas och folkpartiets förord för fria kapitalrörelser, som innebär att man skulle lämna fältet fritt på detta område. När det sedan gäller utländska nyetableringar så ser vi annorlunda på sådana än på utländska uppköp av svenska företag. Både näringsutskottets socialdemokrater och, såvitt jag förstår, regeringen välkomnar utländska nyetableringar i Sverige. Som vi har sagt i flera olika sammanhang tror vi att sådana kan tillföra Sverige fördelar. Däremot finns det som sagt ingen anledning för utländska intressenter att köpa upp svenska företag. Det är som regel inte förenligt med svenska intressen. Sedan kan det finnas speciella branschsituationer som gör att samgåenden kan vara intressanta, men det får man avgöra från fall till fall. Från den principiella inställningen att samhället skall ha en klar och otvetydig kontroll på detta område kommer vi icke att vika.
Herr talman! Det var ett intressant svar jag fick av Lennart Pettersson, och det visar att socialdemokratin är dubbelbottnad i den här frågan. Å ena sidan är man intresserad av att få dessa investeringar till stånd med hänsyn till sysselsättningen — arbetslösheten är ju inte någonting man kan skryta över just nu. Å andra sidan skall man styra och ställa och kontrollera i olika sammanhang för att utöva ett starkt inflytande. Jag vill, herr talman, konstatera att man inte blir särskilt framgångsrik i den politiken, om utländska potentiella investerare får se i de broschyrer som skall komma, att investeringar i Sverige är förenade med åtskilligt av regleringar, styrmedel och kontroll. Då tror jag att de i betydande utsträckning kommer att avstå till förfång för utvecklingen i vårt land.
Herr talman! Ibland låter sig Sten Svensson förledas av sina egna svepande formuleringar. Han vänder sig mot ett ”styrande och ställande” från samhällets sida i dessa frågor, och det är de fria marknadskrafterna som skall bestämma vem som äger de svenska företagen — om det är utländska intressen eller svenska intressen. Låt mig då ta ett konkret exempel, Sten Svensson. Låt oss anta att ett betydande antal utländska intressenter skulle köpa upp en stor del av Volvo och därigenom på ett kraftigt sätt påverka företagets etableringspolitik, utflyttning av vad vi betraktar som centrala funktioner i Sveriges största företag. Är det icke ett skäl för samhället och dess medborgare att gå in och diskutera om detta är rimligt ur svensk synvinkel? Sten Svensson har den principiella uppfattningen, att om man skulle lägga sig i detta från samhällets och dess medborgares sida, så vore det ett övergrepp, sett utifrån liberala värderingar. Det är ett intressant konstaterande som Sten Svensson här gör. Jag trodde inte att han skulle komma så långt ut på kanten.

Herr talman! Ett par talare har påtalat att centern inte anmält sig för deltagande i den här debatten. Det var inte frågans art som gjorde att vi inte anmälde oss, utan det var helt enkelt beroende på att vi tyckte att det inte fanns anledning att tynga kammarens arbete med ytterligare ett anförande. Jag skall inte heller göra något större avsteg från det beslut vi fattat på den punkten. Låt mig ändå säga att det är rätt anmärkningsvärt att man försöker utnyttja det förhållandet att vi inte deltar i debatten på det sättet att man påstår att centern inte bara står bakom reservationen, vilket vi givetvis gör, utan även står bakom vad talare från andra partier säger i den här debatten. Så är det naturligtvis inte. Vi är naturligtvis medvetna om att det finns risker och speciella problem förknippade med ett utländskt förvärv av svenska företag. Vi är medvetna om att samhället måste kunna skydda sig mot detta. Det skriver vi i reservationen. Men vi skriver också i reservationen att vi tycker att den företagsförvärvslag som vi har, med den utformning som den har, är tillfredsställande och innebär den kontroll som är nödvändig. Det är därför som vi ställer oss bakom reservationen, där vi på ett klart sätt avstyrker den motion från vpk som det är fråga om. Jag yrkar bifall till reservation 1.
Herr talman! Jag tror att det var nyttigt att tvinga upp en representant för centern, ledaren för centerns utskottsgrupp i näringsutskottet, till denna deklaration.

Det är en programförklaring för privatisering och internationalisering i enlighet med det multinationella kapitalets intressen. Inte minst Per-Ola Eriksson, som ju representerar Norrbotten, borde ha tänkt över vad ett sådant ställningstagande till förmån för denna programmatiska förklaring egentligen innebär. Jag undrar om inte centern har halkat litet väl långt ut till höger. Det vore bra om ni kunde erkänna det.

Herr talman! Det betänkande som vi nu skall diskutera berör förslaget i regeringens budgetproposition om anslag till lokala skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna. I budgetpropositionen anför finansministern, med anledning av ett förslag från riksskatteverkets styrelse, att han avser att återkomma till riksdagen med förslag om en omorganisation av kronofogdemyndigheterna. Förmodligen kommer finansministern då med ett förslag om en indragning av ett betydande antal kronofogdedistrikt, som ju riksskatteverkets förslag innebär. Med anledning härav och med den uppenbara risken för ögonen har det väckts tio motioner i vilka yrkas att nuvarande kronofogdedistriktsindelning i huvudsak skall behållas i hela landet, i vissa län eller delar av län. Utskottets socialdemokrater och moderater avstyrker samtliga dessa motioner. Antalet kronofogdedistrikt bör övervägas, anför majoriteten bl.a. i sin skrivning. I reservation 1 av utskottets center-, folkpartioch vpk-ledamöter föreslås riksdagen göra ett tillkännagivande om att antalet distrikt i stort skall bibehållas och om vilka principer som skall vara vägledande för en översyn av kronofogdemyndigheterna. Skulle det bli en kraftig minskning av antalet kronofogdedistrikt och en nedläggning av i första hand de mindre kronofogdedistrikten ske, då blev följden en mycket allvarlig försämring i servicen till allmänheten. Det har nämligen visat sig att de minsta och medelstora distrikten är de effektivaste. Där är personoch lokalkännedomen störst, och där fungerar också servicen till allmänheten bäst. Om distrikten görs så stora som riksskatteverket föreslår, får vi en utveckling där närhet, lokalkännedom och samarbete ersätts med centralisering, datorisering och anonymitet — detta i en verksamhet där personlig kännedom och god kontakt är en förutsättning för ett positivt resultat. En reformering av systemet enligt riksskatteverkets förslag skulle vidare innebära följande: 1. Effektiviteten riskerar att bli sämre med stora myndigheter. 2. Förändringarna strider mot de regionalpolitiska målsättningarna. 3. Risken är påtaglig för att den regionala obalansen förvärras. Det är bl.a. därför som vi i centern inte kan acceptera att en översyn sker, där principen skall vara att kraftigt centralisera verksamheten och reducera antalet kronofogdedistrikt. Vi motsätter oss inte att en översyn görs för att effektivisera verksamheten. Men vi anser att en sådan översyn måste beakta de fördelar som en decentraliserad distriktsindelning har och den effektivitet som finns i de små distrikten. Av det följer att antalet kronofogdedistrikt inte kan reduceras. Vi menar att det vore både möjligt och lämpligt att lösa problemen i storstadsområdena genom att förstärka distriktsorganisationen där. Kronofogdemyndighetsorganisationen i övriga delar av landet behöver för den skullinte bli mindre effektiv. Även regionalpolitiska aspekter måste vägas in vid en omorganisation. Dessa principer, efter vilka vi anser att en översyn skall ske, bör riksdagen ge regeringen till känna. Men detta vill inte utskottets socialdemokrater och moderater vara med på.